Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig när och på vilket sätt vi kommer att kunna se en satsning på Tjustbanan från min och regeringens sida. Ganska snart, skulle jag vilja säga. Jag har erfarit att styrelsen i Regionförbundet i Kalmar län nyligen varit enig om att gemensamt med Trafikverket satsa på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Det handlar om åtgärder som syftar till att sänka restiden och öka möjligheten att arbetspendla. På åtgärdslistan finns bland annat spårbyten, växelåtgärder, slipersbyten, signalåtgärder, upprustad mötesstation och säkrare plankorsningar. Man ska gemensamt verka för att åtgärderna utförs inom perioden 2010-2015. Ett avtal med åtgärder för 200 miljoner kronor är under beredning inom Trafikverket.
Fru talman! Det är inte första gången statsrådet och jag diskuterar bansträckningen. Jag hade en förhoppning med utgångspunkt från tidningsartiklar. För en knapp månad sedan var statsrådet ute och åkte på Tjustbanan.

Det sades från den borgerliga majoriteten i Västerviks kommun och andra företrädare att deras omdöme och deras slutsats av resan var att det är ljuv musik att lyssna på när statsrådet uttalar sig. Jag tolkar att i fråga om den ljuva musiken lutade man sig mot följande uttalanden, nämligen att Tjustbanan finns med i regeringens satsning på infrastruktur och att banan ska rustas upp. Det slog infrastrukturminister Åsa Torstensson fast när hon provåkte det nya tåget på Tjustbanan. Jag vill veta på vilket sätt man kan få se ett resultat av en sådan satsning. Jag ställde i min interpellation frågan om när och på vilket sätt vi kommer att kunna se en satsning på Tjustbanan från regeringens sida. I det svar jag nu fick från statsrådet refererade hon till att styrelsen i Regionförbundet har varit överens med Trafikverket om att satsa på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Det var inte det jag frågade efter. Det var känt redan före jul. I de diskussioner som statsrådet och jag har haft därefter har hon påtalat den process som vidtagit därefter. Om jag ska tolka svaret rätt har det alltså inte hänt något sedan vi hade diskussionen före jul och i mars månad. Situationen är precis likadan, nämligen att det är de regionala pengarna som ska användas - i det här fallet på järnvägen. Regionala pengar som egentligen skulle ha använts för vägar har man valt att lägga över på järnvägen, som ska vara ett statligt ansvar. Det sker alltså ingen satsning i ordets rätta bemärkelse utan det sker ett underhåll. Jag ser inte det som en satsning i relation till de 38 miljarderna som ministern använder i sitt resonemang. Jag uppfattar att de 38 miljarderna ska användas för investeringar. De pengar som nu diskuteras är alltså underhållspengar som ska gå till rent underhåll.

Fru talman! Jag är glad att stå här i dag och läsa interpellationen från Krister Örnfjäder och höra svaret från statsrådet. Regeringen har naturligtvis ett övergripande ansvar för att se till att infrastrukturen byggs ut. Om Krister Örnfjäder inte har uttryckt det riktigt klart har vi alltså tre beskattningsnivåer i landet, nämligen kommunal, landstingskommunal och statlig skatteuppbörd, som har ansvar för samhällets gemensamma aktiviteter, bland annat infrastrukturen. Det är glädjande att konstatera, som statsrådet sade i sitt svar, att nu finns här ett beslut om att Trafikverket tillsammans med Regionförbundet kommer att satsa på en rejäl uppryckning av Tjustbanan. Det har faktiskt också fattats beslut om nya tåg. Det är så glädjande att de invigs nu på lördag den 5 juni. En delegation från bland annat mitt parti med kommunalråden från Linköping, Åtvidaberg och Västervik tillsammans med två riksdagsledamöter från Moderaterna kommer att närvara vid invigningen och följa med banan för att ge stöd från både lokalt och centralt plan. Krister Örnfjäder har varit mycket flitig som interpellant. Som jag sade inledningsvis är jag glad för att han lyfter fram frågan om en viktig transportlänk, inte minst för pendlare. Särskilt viktig är den kanske för det län som Krister Örnfjäder representerar. Men som vi har lyft fram i ett antal motioner som vi har väckt under mandatperioden är även Linköping som centralort i Östergötland betjänt av att det finns en sådan här transportlänk och att man satsar på den. Nu råkar det vara så att ett av de sista ärenden som vi kommer att debattera här i kammaren den 16 juni handlar just om en motion som jag är delaktig i när det gäller Tjustbanans uppbyggnad. Vi kan använda olika instrument, och jag förstår mycket väl att Krister Örnfjäder som tillhör oppositionen använder sig av interpellationsinstrumentet. Jag använder mig hellre av motionsinstrumentet för att få upp detta till mina riksdagskollegers uppmärksamhet, inte minst i trafikutskottet. Ärendet ska justeras i trafikutskottet den 3 juni, alltså om några dagar. Därför vet vi inte riktigt hur skrivningarna kommer att bli om den motion som jag har väckt. Man kan undra lite grann om man inte skulle använda sig av motionsinstrumentet också i opposition för att lyfta fram en sådan här viktig fråga för regionen. På så sätt kan man också få sina partikamrater att ta ställning för en regional fråga av vikt också utanför regionen. Det skulle också ha varit intressant att veta om vi kommer att få se någon från oppositionen som ställer upp på manifestationen på lördag. Det är en viktig manifestation för hela banan och för både allmänhet och politiker i länet. Vi kommer att göra det från alliansen. Precis som interpellanten nämnde har statsrådet gjort sig omaket att med allt sitt övriga bestyr resa med banan och se vad det faktiskt innebär. Jag skulle vilja sammanfatta detta, fru talman, med att jag tycker att man med Alliansens ansvar nationellt, regionalt och även lokalt på alla sätt har visat hur man politiskt står bakom en viktig transportlänk. Det är mycket uppskattat att en socialdemokrat som Krister Örnfjäder från Kalmar län också står upp för detta. Men var är de övriga i oppositionen som så varmt säger sig värna tågutvecklingen i det här landet? Den rödgröna koalitionen verkar inte ha fler företrädare som står upp för en sådan här viktig länk trots att det finns miljöpartister, vänsterpartister och många fler socialdemokrater i regionen Östergötland och Kalmar.
Fru talman! Det här är som sagt inte första gången vi diskuterar Tjustbanan, Krister Örnfjäder. Därför gör detta mig lite förbryllad. Krister Örnfjäder brukar vara en mycket ärlig politiker med ett ärligt agerande i sin argumentering. Nu förstår jag inte riktigt vad han försöker göra. Det förvånar mig lite grann när han på detta sätt försöker backa in i en frågeställning som nu finner sin lösning. De som lyssnar och de som dessutom kommer att resa med tåget på invigningsdagen kanske inte heller förstår detta. Låt mig beskriva lite grann tillbaka i tiden. Vi har varit mycket tydliga med att den regionala och lokala nivån ska vara med när vi gör prioriteringar. Banverket har under historisk tid pekat ut ett antal banor som man har valt bort eller inte gjort investeringar i. Vi var mycket tydliga med att när prioriteringen ska gälla större arbetsmarknadsregioner och att ta bort flaskhalsar för ett smidigt godsflöde måste den regionala och lokala nivån vara med. Arbetsmarknadens regioner kan inte vara Västerviks enskilda uppgift. Arbetsmarknadsregionen måste finnas med för att stärka Västerviks arbetsmarknadsregion. Därför var vi tydliga med att länsplanen också tydligt ska kunna använda sig av samfinansiering av investeringar i järnvägsstråk eller matarlinjer som är av värde för att kollektivtrafiken ska fungera bättre i större arbetsmarknadsregioner, till exempel. Det finns tydliga skiljelinjer i det grundläggande arbete som har genomförts. Därav är det också ganska logiskt att man från regionens sida, åtminstone från Kalmars sida i det här sammanhanget, har med detta i sin prioritering. Då är man med. Då sätter man också en tydlig regional rock på hur man utvecklar större arbetsmarknadsregioner och knyter ihop arbetsmarknadsregioner. Det är detta arbete som Trafikverket tillsammans med regionen nu gör så snart som regionen har fastställt sin egen del av budgeten. Därefter kommer man också att genomföra det arbete som jag har beskrivit, allt i syfte att detta ska kunna påbörjas så snabbt som möjligt och pågå under ett antal år fram till 2015. Det ska kunna förbättras så att detta blir en järnväg som minskar restiden. Det har varit den avgjort viktigaste delen när det gäller varför man ska upprusta banan.
Fru talman! Till att börja med ska jag svara Finn Bengtsson. Jag kommer också att vara med på lördag. Det ska bli väldigt intressant. Det ska bli roligt att få åka med ordentliga tåg, för det var ett tag sedan vi fick några nya tåg. Detta är en satsning som är gjord med hjälp av tidigare pengar, inte minst genom satsningar på regionala pengar. När det gäller den nya satsning som ändå ska göras och som Kalmar län och Trafikverket har gjort tillsammans måste jag tyvärr säga att jag saknar Östergötlands del i finansieringen. Jag hävdar att Östergötland kommer att dra stor nytta av det här. Att Västervik kommer att dra nytta av det är självklart. Vi är ju i precis den situation som statsrådet gav uttryck för: Vi är en egen arbetsmarknadsregion. Om vi ska bryta den situationen och göra Västervik till en del av en större arbetsmarknadsregion ser jag i dagsläget järnvägen som det enda realistiska alternativet. Jag förutsätter att vi aldrig kommer att bygga en motorväg mellan Västervik och Linköping som kommer att tillåta en hastighet på 150-160 kilometer i timmen. Däremot kan vi bygga en modern järnväg där tågen skulle kunna hålla den hastigheten, vilket skulle vara en garanti för att Västervik kan bli en integrerad del i en större arbetsmarknadsregion där Linköping är någonting av en motor för vår del. Jag ser fram emot ett stort och framgångsrikt engagemang från Östergötland i denna del. Jag tycker att man både då och nu och i alla sammanhang där vi över huvud taget har detta uppe till diskussion kan läsa om engagemanget från Kalmar läns sida. Vi kommer sedan över till de förväntningar som ändå uppstår. Kalmar län har fått pengar. Det är pengar som enligt regeringen är den största satsning som någonsin har gjorts på de regionala vägarna och järnvägarna. Det är bara det att järnvägarna har tillkommit sedan sist. Flygplatserna har också tillkommit sedan sist. Det innebär att det inte blir en så stor satsning kvar längre. Men vägarna ligger där de ligger, och de ska skötas. Nu har det tillkommit utgifter för järnvägen som ska bekostas med samma pott. Jag hade en förhoppning om att ministern med hjälp av de pengar som ministern själv säger ska användas åtminstone till viss del för den här typen av banor skulle ha uttryckt en vilja. Jag hade hoppats att regeringen skulle säga att Tjustbanan ska finnas med. Det enda resultat vi har sett så här långt - och det har jag påtalat så många gånger att det inte är okänt - är att ministern har tagit bort 250 miljoner från banan med argumentet att pengarna ändå inte skulle ha räckt för att göra allt det som behövdes. Men nu satsar man 200 miljoner lokalt och regionalt. Om vi hade haft de 250 miljonerna till hade vi åtminstone haft 450 miljoner. Jag ser fram mot att regeringen ska säga: Det är klart att vi ska göra mer än att underhålla banan! Vi ska uppgradera den också! Vi ska investera i den, så att den får en bättre standard. Vi ska inte bara upprätthålla en standard. Det hoppades jag att ministern skulle kunna säga, inte minst inför tillfället på lördag. Man har satsat ett par hundra miljoner kronor regionalt för att få till bättre fordon. Men vi behöver ha ett bra banmaterial också. Och där måste regeringen vara med. Det kan inte bara vara regionen som tar det ansvaret.
Fru talman! Jag delar i allt väsentligt det som Krister Örnfjäder säger om den här viktiga banan, Tjustbanan. Man ska inte bara upprusta utan bygga vidare och på alla sätt förbättra sträckningen, just av de skäl som vi har nämnt i de tidigare inläggen. Man kan samtidigt fundera lite grann på hur politiken kan arbeta. Och här har vi både formella och informella sätt att arbeta. Jag har använt mig av ett formellt sätt. Jag har nämligen väckt motioner i frågan för att låta mina partikamrater och alliansföreträdare ta del av detta, och det kommer förstås även regeringen till del. Vi har också informellt haft diskussioner med våra egna partiföreträdare och alliansföreträdare för att lyfta den här frågan. Det gäller både mig själv från Östergötland och min partikamrat från Kalmar län. På det sättet tror jag att vi har tagit ett politiskt initiativ som är viktigt för att driva frågan framåt. Utan den kraften kommer det aldrig några pengar. Det vet Krister Örnfjäder lika bra som jag. Därför tror jag att det är ett viktigt arbete. Därför är också Örnfjäders interpellationer välkomna. Men samtidigt är det så att i den här ansträngningen kommer kommunstyrelsens ordförande, moderat från Linköping, att delta. Han har redan tidigare deltagit på en sådan här resa och kommer att göra det även kommande lördag, den 5 juni. Min fråga är naturligtvis: Var är oppositionens ledamöter från Östergötland, det län som måste finnas med på tåget, för att använda den anspelningen, för att det här ska fungera? Precis som Örnfjäder säger finns det ett kraftigt intresse över blocken från Kalmar län, inte minst från Västerviks kommun. Men jag delar Örnfjäders bedömning, att det är viktigt att detta också kommer från Östergötland, inte minst från Linköping. Det finns allianspolitiker som ställer upp för detta och markerar det väldigt tydligt. Var är oppositionens företrädare för den viktiga ömsesidiga satsningen från Kalmar och Östergötland?
Fru talman! Jag ska börja med att erkänna en sak, Krister Örnfjäder. När det gäller den diskussion vi tidigare har haft om 250 miljoner, som Krister Örnfjäder har efterfrågat, har jag blivit tillrättavisad. Man har sagt: Påminn Krister Örnfjäder nästa gång om att det fanns många löften och att de var ofinansierade! Det fanns inga 250 miljoner kronor. Då kanske vi har hänvisat tillbaka till verkligheten i fråga om den budget som tidigare regering har haft att hantera när det gäller de olika transportslagen. Men inte desto mindre tror jag att vi är överens om vikten av att järnvägen involveras i kollektivtrafikens ansvar. Det handlar om att möta människors nya rörelser och om behovet av att stärka större arbetsmarknadsregioner, eftersom det är till gagn för människor att kunna bo på ett ställe och kunna pendla till ett annat ställe. Många från Västervik har naturligtvis Linköping som mål. Och en del handlar om en möjlighet att stärka den arbetspendlingen. Därför är Tjustbanan en del som är utpekad i regeringens arbete, som jag då återigen vill återkoppla till. Men det här är naturligtvis logiskt när det gäller statens pengar till regionerna och statens egna medel utifrån trafikverken. Det är helt logiskt att man på ett bättre sätt än tidigare ser till att transporter fungerar bättre mellan varandra än vad de tidigare har gjort. För människor har oftast behov av cykel eller buss eller bil i kombination med just järnväg. Då är det också logiskt att de här prioriteringarna görs tillsammans. Vi är inte i mål där ännu, men undan för undan har det arbetet utvecklats under de år som man har arbetat med åtgärdsplanens underlag. Jag kommer tillbaka till Östergötland och tillbaka till vad som är logiskt för Västervik när det gäller att utveckla sin arbetsmarknadsregion. Med tanke på det är det klart att det här har en relation till både Kalmar och Östergötland.

Fru talman! Jag får väl ännu en gång tala om för ministern hur man gör med de här finansieringarna. Eftersom vi inte har någon investeringsbudget har pengar aldrig avsatts i förväg när det gäller investeringar, utan vad man har gjort det är att man har skaffat ett utrymme i långtidsplaneringen. Då undrar ministern kanske var de här 250 miljonerna fanns. Jo, de fanns bland annat, tillsammans med många andra saker, i de över 80 miljarder som ni sänkte skatten med. Där hade ministern det utrymmet. I stället för att sänka skatten skulle man ha kunnat använda en del av de pengarna bland annat till Tjustbanan, flera gånger om till och med, om bara intresset hade funnits. Var är oppositionen? frågar Finn Bengtsson. Ja, jag är här. Och jag förutsätter att ni som har majoriteten ger ett uttryck för detta nu, så att det kan bli en majoritet för ett sådant här handlande. Vad vi lyckades med under de år när vi hade majoritet var just att skaffa det här ekonomiska utrymmet på 250 miljoner. Ingen hade varit gladare än jag om utrymmet hade varit ännu större. Men detta lyckades vi i alla fall skaffa fram. Nu finns inte ens det. Det tycker jag är tråkigt. Men om Finn Bengtsson tillsammans med sina kamrater skaffar fram minst 250 miljoner som kommer att användas de närmaste åren, för de här investeringarna skulle ha varit gjorda 2008 och 2009, är jag den första att gratulera. Jag ser fram emot det.
Fru talman! Jag ska återigen påminna Krister Örnfjäder om att det var ofinansierade väg och järnvägsprojekt, och man prioriterade inte drift och underhåll. Detta har gjort att jag har prioriterat just drift och underhåll, allt i syfte att både befintliga gamla järnvägsspår och gamla vägar ska komma upp i en bättre standard. Vi är inte i mål ännu. Det krävs mycket, men undan för undan har det satsats på drift och underhåll. Jag ska gå tillbaka till det avtal som vi nu diskuterar när det gäller åtgärderna för Tjustbanan. Det är klart att det har betydelse att det är ett avtal mellan flera olika aktörer. Det ser vi. Det har betydelse genom att var och en tar ansvar för sin del i avtalet för att det här ska lösa sig. Det är därför som det i avtalet, som nu är under bearbetning, också är definierat vad man ska göra och hur mycket pengar det är. Det ställer krav på aktörerna. Krister Örnfjäder! Jag tänker på alla dessa interpellationer och på frågeställningar som vi har haft tillsammans i vår ambition - jag uppfattar ändå en sådan ärlighet hos Krister Örnfjäder - att stärka befintliga spår, gamla spår, så att de har en bra funktion, detta för att stärka arbetsmarknadsregioner, i ett modernt resmönster. Då tycker jag att vi ska se fram emot de investeringar och åtgärder som görs i fråga om Tjustbanan och den invigning som ni ska ha på lördag.